Herr talman! Jag tror att om herr Brännström talade med servitutsinnehavarna skulle han få svaret att de var lika litet intresserade av att få ersättning i pengar, innan riksdagen fattade beslutet att veden inte skulle vara beskattningsbar när den används för husbehov. Här har det inte inträffat någon ändring. Det är servitutet, rätten att få ta ved, som de här människorna vill ha kvar.
Herr talman! Det är självklart att vem man än frågar om han är beredd att avstå från en förmån blir svaret: Nej, det är jag inte.

Herr talman! Jag tänker inte yttra mig i sakfrågan. När det gäller den har jag ingen annan mening än departementschefen och utskottsmajoriteten. Jag har begärt ordet med anledning av övergångsbestämmelserna, eller rättare sagt avsaknaden av sådana, i detta fall. Enligt min mening är det utomordentligt viktigt med konsekvens i lagstiftningsarbetet. I den fastighetsrättsliga lagstiftningen finns det nu en utbildad praxis, att när man ändrar en lag, skall äldre bestämmelser tillämpas 1 av överinstanserna i sådana mål som lägre instans har prövat enligt äldre rätt. Om man inte gör så blir det inget egentligt prövningsförfarande, eftersom överinstanserna i sådana mål som överklagats då prövar enligt helt andra förutsättningar. I motionen 158 har jag lagt fram ett förslag om tillägg innebärande övergångsbestämmelser. Förslaget överensstämmer också med vad lantmäteriverket sagt i sitt remissyttrande. Kvantitativt är det här naturligtvis ingen stor fråga. Det är sannolikt inte så många fall som nu ligger hos överinstanserna över årsskiftet. Förmodligen är det detta som gjort att de två domstolar som yttrat sig har accepterat avsaknaden av övergångsbestämmelser. Men klart är att svårigheter kan uppstå, och jag tycker att detta skiner igenom i åtminstone ett remissyttrande, liksom också i lagrådets yttrande. Jag betraktar inte alls, herr talman, den här frågan som partipolitisk utan som en rent juridisk-teknisk fråga. I reservationen 2 a biträds min motion, och därför kommer jag, herr talman, att rösta för denna reservation.

Herr talman! Det kan tyckas motsägelsefullt att vi socialdemokrater i vår motion med anledning av förslaget till ökade medel för energisparstöd på tilläggsbudget I och i reservation vid det utskottsbetänkande som nu behandlas uttrycker en annan mening än regeringen och riksdagsmajoriteten. Viärju eniga om att det behövs mycket ambitiösa insatser för att spara energi. Det är en av förutsättningarna för en bättre energipolitik för framtiden. De 1975 och 1978 uppsatta målen för energihushållningen förutsätter ju att förbrukningen i bostäderna måste minska kraftigt, om vi skall kunna uppnå en nolltillväxt i energiförbrukningen totalt sett, trots att vi samtidigt har målet att öka produktiviteten och välfärden, ävensom att öka bostadsbyggandet och höja bostadsstandarden. Om så här ambitiösa mål skall kunna uppnås krävs det verkligen mycket omfattande och målmedvetna insatser. Vi är också eniga om det anslagsbelopp som är aktuellt, 300 milj.kr. Eftersom den nya regeringen har tagit fasta på den tillrättavisning som vårriksdagen gav den förra regeringen när det gäller budgettekniken, finns det heller ingen anledning att framföra kritik på den punkten. Enighet råder alltså om målen och anslagsbeloppen. Vår kritik föranleds nu liksom tidigare av att den nya regeringen tydligen har lika låg ambition som den förra borgerliga regeringen när det gäller att se till att dessa ambitiösa mål verkligen uppnås och att de mycket betydande belopp som anslås används på ett ändamålsenligt sätt, nämligen till att spara så mycket energi som möjligt till minsta möjliga kostnad. Miljardrullning utan kontroll eller styrning är, herr talman, inte uttryck för hög ambition. Det är tvärtom ansvarslöst såväl ur samhällsekonomisk synpunkt, inte minst i dagens läge, som med hänsyn till vikten av att spara energi. Det borde vara en angelägenhet för alla att de medel som med sådan beredvillighet ställs till förfogande används väl. Vi är mot den bakgrunden verkligen förvånade över att den nya regeringen inte har använt sig av detta tillfälle och oss veterligt inte heller tagit andra initiativ för att förbättra hanteringen av energisparstödet. Vi är lika förvånade över att riksdagsmajoriteten även nu så lättsinnigt avvisar våra krav på bättre planerade och mer medvetet styrda åtgärder — krav som f. ö. är väl förankrade hos olika expertorgan liksom hos den allmänhet som nu med stigande häpnad iakttar den miljardrullning på lösa boliner som pågår, utan att vi får någon som helst säkerhet för att de eftersträvade målen uppnås. Det verkar faktiskt bara vara i regeringskansliet och inom de borgerliga partierna i riksdagen som det råder okunnighet om hur besvärlig situationen är. Överallt annars möter man nämligen bekymrade och upprörda kommentarer. En sak är säker, och jag tycker också bra: man lurar inte människor med så enkla knep som det här är fråga om. Överallt, på möten, på arbetsplatser och i privata samtal, möts man i dag faktiskt av frågor om ingenting kan göras Nr 52 för att rätta till det planlösa slöseri som pågår, så att vi får ett effektivare sparande. Tar man själv upp de här frågorna möts man —det är min erfarenhet — av uppskattning. Till de hårdaste kritikerna hör — märk väl! — byggnadsarbetarna och de som själva utnyttjat energisparstödet för sin egen bostad. Allmänhetens och våra egna kritiska och oroliga frågor har som sagt också fått stöd hos experter och myndigheter som följt verksamheten, liksom av de fakta som nu föreligger. Planverket är nu som tidigare kritiskt mot bristen på kunskaper, utvärdering och styrmedel. Energisparkommittén har uttryckt samma oro i skrivelser till delegationen för frågor om energihushållning i befintlig bebyggelse, och kommittén har krävt åtgärder för att garantera att medlen används effektivare. Deras recept heter också kunskap, utvärdering och styrmedel. Enligt vad jag har erfarit kommer energisparkommittén i morgon att redovisa material som visar att de av riksdagen uppsatta sparmålen är i fara och att vi riskerar att inte kunna uppnå dem, om inte ytterligare styrmedel används. Byggforskningsinstitutet har genom sin chef och sina experter på det här området riktat stark kritik mot det sätt varpå programmet hittills har genomförts. Jag citerar några ord ur Arbetarbladet den 22 september, där byggforskningsinstitutets chef på frågan, om det alltid är lönsamma investeringar och om man kan räkna med att spareffekter kan uppnås på uppåt de 25 96 som riksdagen har satt upp som mål, svarar: ”Det är ytterst tveksamt som verksamheten hittills bedrivits, säger professor Nils Antoni. Han är kritisk mot bristen på styrning i planeringen och att ingen ordentlig utvärdering ännu gjorts av resultaten. - Sparåtgärderna måste sättas in i de hus där de ger största effekt till lägsta kostnad. Det borde vara en självklar tumregel i planeringen och bidragsgivningen. Hittills har verksamheten i alltför hög grad präglats av slumpmässiga insatser. - Husundersökningen visar att det inte är de som har sämsta fastigheterna som ligger längst framme med planerna på upprustning och isolering för att spara energi.

Vi fick vidare veta att 75 96 går till småhus och att flerfamiljshusen och de hus som har störst behov av energisparande åtgärder är underrepresenterade. 81 Den ansvarige på bostadsstyrelsen, Gunnar Stahre, har också uttalat sig i Aftonbladet den 1 december: ”Det har varit oerhört svårt att kontrollera lönsamheten av de åtgärder som görs, säger Gunnar Stahre på bostadsstyrelsen. Det kan inte vara vettigt att fortsätta ge pengar till åtgärder som inte ger spareffekt. Vad som krävs är en hårdare besiktning. Den tar lång tid att genomföra, menar Gunnar Stahre. För närvarande utbildas 30 lärare som ska instruera som besiktningsmän.” Allt detta, herr talman, skulle inte ha behövt hända om våra och många expertorgans tidigare påpekanden och krav hade tagits på allvar. Vad som nu händer är bara en bekräftelse på tidigare varningar. Desto värre är det att man nu också tycks vägra att lära av erfarenheten. Bakgrunden är ju den, att när det första sparprogrammet beslöts av riksdagen med anledning av oljekrisen var det ett beslut som fick tas i stor hast på grund av den unika situationen. Vi uttalade då att det var nödvändigt att på basis av kommande kunskaper, erfarenheter och utvärderingar ompröva och förbättra det. Därför utsattes också en sådan omprövning att ske 1978, och därför ingick forskning om energisparstödet i det program som vi beslöt om 1975 för forskning och utveckling på energiområdet liksom i de uppgifter som togs upp av byggforskningsinstitutet och byggforskningsrådet. Därför fick planverket i uppgift att arbeta med det här, och därför har vi socialdemokrater också efter regeringsskiftet motionsvägen krävt olika utvärderingsåtgärder, t.ex. det s.k. Norrbottensprojektet. Allt detta tillsammans med energikommissionens material har givit värdefullt underlag för en sådan omprövning som förutsattes och skulle ha kunnat ge ännu mer värdefullt material, om inte en del av våra förslag hade avvisats av riksdagsmajoriteten. Men när regeringen i december 1977 lade fram sin kraftigt försenade proposition om energisparstödet, fick den förödande kritik just därför att den inte gjort den utvärdering som tidigare beslutats eller tagit vara på föreliggande kunskaper. Riksdagen tvingades då göra den beredning som borde ha skett i kanslihuset. Men så var också den här propositionen en av de många dåliga kompromisser som folkpartiet och moderaterna med skammens rodnad tvingades att acceptera i trepartiregeringen, om jag inte tar fel i utbyte mot fortsatta pengar till Forsmark 3. Det borde vara angeläget för folkpartiet och moderaterna att nu bryta sig loss ur det här skamgreppet och hjälpa till att skapa ordning och reda. I stället deltar man i den skrivning som nu föreligger från utskottsmajoriteten. Där hänvisas hela tiden dels till vad som aviserats i propositionen från i våras, dels till den delegation för frågor om energihushållning i befintlig bebyggelse som Elvy Olsson i våras tillsatte — som det förefaller i all hast och för att skyla över det mycket förödmjukande resultat som beredningen i civilutskottet och andra utskott här i huset kom till för hennes och regeringens del. Men de här hänvisningarna till arbete som sägs pågå eller initiativ som skall ha tagits eller förslag som kommer att läggas fram förefaller ha gjorts utan någon kontroll av vad som faktiskt har hänt i verkligheten, som ibland kan — Nr 52 skilja sig ganska avsevärt från pappersdirektiv eller papperstigrar. Den bistra sanningen är nämligen att delegationen hittills haft två sammanträden, ett i september, mellan fyra och fem månader efter det att den tillsattes, och ett i onsdags i förra veckan. Därvid har diskuterats dels ett arbetsprogram, dels finansieringsfrågorna. I det arbetsprogram som diskuterades i september redovisas en preliminär tidsplan, varav dessutom framgår att utvärdering och förslag till eventuellt därav föranledda förändringar beräknas resultera i en ny proposition tidigast i januari 1981 inför budgetåret 1981/82. Någon förtursbehandling av utvärderingsfrågorna eller översyn av det slag som utskottet talar om eller någon utvärdering av den typ som flera av expertorganen har föreslagit har enligt den hittills tillgängliga informationen över huvud taget inte förekommit. Enligt den information jag har finns det också en risk för att inte ens den tidsplan som drogs upp i arbetsprogrammet kommer att hålla. På en direkt fråga vid utskottets besök på bostadsstyrelsen fick vi också svaret att delegationen hittills hade varit ett mycket passivt organ. Liknande svar får man också när man talar med andra som deltagit i dess arbete. Flera är mycket besvikna över att deras förslag vid olika utredningar och utvärderingar inte har beaktats. Är det så att utskottsmajoriteten känner till några planer på en nu plötsligt påkommen aktivering av delegationen i regeringskansliet eller hos andra ansvariga myndigheter, som är fördolda för oss socialdemokrater? I samband med utskottsbehandlingen har i varje fall inte några sådana planer redovisats. Vi vore, om sådana planer finns, verkligen tacksamma att få reda på dem. Det samlade intryck man får är emellertid, herr talman, dess värre att ingen förbättring har skett eller är att vänta på flera år.

Herr talman! När vi i våras diskuterade dessa frågor framhöll jag att vi socialdemokrater inte kände någon skadeglädje över att behöva underkänna den dåvarande regeringens insatser på detta område. Eftersom vi anser energihushållningen så viktig skulle vi med glädje och uppriktigt erkännande ta emot väl genomarbetade förslag om energihushållningen. Jag kan försäkra att vi har samma grundinställning inför den nya regeringen, dessutom kompletterad med ett litet hopp om att den skall kunna ta sig ur den omfamning till döds som energipolitiken har visat sig vara för samarbetet mellan de borgerliga partierna. Men den behandling som frågan har fått tyder dess värre på att någon förbättring inte är att vänta. I annat fall skulle ju regeringen ha kunnat ta chansen att i samband med tilläggspropositionen lägga fram förslag om bättre styrning. Och utskottsmajoriteten skulle ha kunnat gå med på — om något 83 sådant förslag inte hade kommit, och det har det ju inte — våra krav på en beställning av sådana förslag. De skulle i så fall ha kunnat läggas fram i budgetpropositionen eller senast i den stora energipolitiska proposition som har utlovats till den 10 mars 1979. Jag beklagar verkligen att man inte har handlat på det sättet. Allt tyder på att vi inte heller under våren kommer att få några framsynta förslag från regeringen på det här området. Herr talman! Jag yrkar bifall till den socialdemokratiska reservationen till civilutskottets betänkande nr 5.

Herr talman! Utskottsbetänkandets huvudärende är att säga ja till den i propositionen föreslagna medelsanvisningen. Det gör utskottet enhälligt och utan invändningar. När jag lyssnade på Birgitta Dahls argumentering för den socialdemokratiska reservationen kom jag att tänka på att man första söndagen i advent byter predikotext i svenska kyrkan. Och varje gång regeringen lägger fram en begäran om mera pengar till energisparåtgärder — det gäller då medel på tilläggsstat — får vi en ny predikan från Birgitta Dahl. Det är bara den skillnaden jämfört med prästerskapet att Birgitta Dahl inte byter ämne, utan utgångspunkten för henne är alltid den nuvarande och den föregående regeringens enorma uselhet och slöseri med pengar. Det är rätt ovanligt att vi här i kammaren får en så omfattande diskussion i ett ärende där propositionens förslag är helt obestritt av ett enhälligt utskott, men till det här i och för sig okomplicerade förslaget har socialdemokraterna i civilutskottet knutit en motion. Det är då ganska självklart att motionärerna i sin egenskap av utskottsledamöter reserverat sig till förmån för den egna motionen. Det kanske också i någon mån förklarar varför dessa utskottsledamöter inte kan anlägga en mer objektiv syn på motionsförslaget. Som jag ser det har motionen inte något annat ärende än att ge upphov till den debatt som vi nu för — en debatt för debattens skull, som inte så mycket rör sakfrågorna. Om vi skall tala om ”kalla” fakta i energisparsammanhang så är motionsyrkandet ett sådant. Vad är det man vill? Jo, att riksdagen skall säga till regeringen att den ”snarast bör fatta beslut som styr de ekonomiska stimulanserna för energisparande i bostäder mot rationella åtgärder”. Birgitta Dahl har inte sparat sin energi när hon har talat för varan. Men hon har enligt min mening fört just den avsedda debatten för debattens egen skull och inte försökt att ta fasta på det yrkande som behandlas. I och för sig är det ju en självklarhet att alla regeringar bör fatta sådana beslut att statsutgifter leder till rationella åtgärder. Redan detta är ett gott skäl för att avslå motionen. Birgitta Dahls hetta låter sig emellertid inte omvandlas i någon värmeväxlare till en analys av begreppen ”snarast” och ”rationella”. Det är ingen ovanlig situation här i kammaren att någon står upp och säger att det eller det beslutet borde ha varit fattat då eller då. Rent allmänt sett är det alltid bra om riktiga beslut fattas så tidigt som möjligt. Utskottsmajoriteten har därför i betänkandet kortfattat beskrivit hur undersökningar pågår och hur riksdagen i slutet av våren drog upp riktlinjer för detta arbete. Jagkan Nr 52 inte se något särskilt värde i ett evigt upprepande av tesen att det och det borde ha varit färdigt nu. Det är väl ingen som vill påstå att vare sig den här regeringen eller den förra på något sätt har hindrat detta utredningsarbete. Det är ju också ofrånkomligt att det tar sin tid. Jag kan inte se annat än att motionärerna och Birgitta Dahl i den här delen inte gör annat än upprepar tesen att allt borde gå fortare. De missar dock poängen genom att inte kunna visa på några försummelser. Det andra huvudordet i yrkandet var ”rationella” åtgärder. Vad är då det? Riksdagsmajoriteten har i maj i energisparprogrammet lagt fast en inriktning vars huvudpunkt är att i första hand genomföra de åtgärder som är samhällsekonomiskt mest lönsamma. När det gäller det som nu är aktuellt — reglerna för det ekonomiska stödet — pågår en översyn. Dess utfall är självfallet beroende av, för det första, bostadsstyrelsens redovisning av det nuvarande stödet och, för det andra, den redovisning av spareffekterna av stödet som bostadsstyrelsen skall göra i samråd med planverket. Vad hade socialdemokraterna att sätta mot detta i våras? Jag tittade i reservationen 3 till civilutskottets betänkande 1977/78:31 och fann inget alternativ — bara självklarheter om att man måste bedöma vilka åtgärder som skall prioriteras. Det är också, herr talman, av stort intresse att notera att utskottet var helt enigt — inkl. Birgitta Dahl — i hela avsnittet om energisparstödet, bortsett från två rader om individuell mätning. Då konstaterades i sammanhanget bl.a. att storleken av godkänd kostnad för skilda åtgärder, som har starka styreffekter, bestäms av bostadsstyrelsen. Jag har inte hört talas om några invändningar från de socialdemokratiska ledamöterna i bostadsstyrelsen mot de beslut som har fattats där. Vad är då socialdemokraternas bidrag till sakdebatten? Vi var också, vill jag stryka under, helt eniga i utskottet om kommunal planering — en planering som bl.a. skall ge underlag för kommunala bedömningar när det gäller prioritering av teknisk rådgivning, besiktning och uppsökande verksamhet. Vi var alltså för några månader sedan helt eniga i just de delar av energisparplanen som motionen gäller. Min bedömning är att reservationen är oförklarlig om man försöker ta den på allvar som argument för just motionsyrkandet — det var ju motionsyrkandet som vi skulle behandla i utskottet. Om socialdemokraterna vill någonting annat, t.ex. riva upp energisparplanen eller ta bort stödet för vissa åtgärdstyper genom ett riksdagsbeslut, får väl också den frågan behandlas i civilutskottet. Men i så fall måste det ställas ett yrkande som förses med i varje fall något sakligt motiv. Enligt min mening är det inte riktigt att i detta skede av riksdagsarbetet ta upp alltför mycket tid för ett meningsutbyte som inte direkt rör det ärende som riksdagen nu skall avgöra. Med detta vill jag, herr talman, be att få yrka bifall till hemställan i civilutskottets betänkande nr 5.
Herr talman! Jag skall gärna erkänna att jag nog skulle kunna spara mycket energi om jag hade Kjell Mattssons temperament. Nu har jag inte det utan slösar med energi på det här området — det erkänner jag. Det är det nya kyrkoåret som börjar första advent, Kjell Mattsson. Predikotext byter man varje söndag, kanske t.o.m. ett par gånger om man har flera förrättningar. Jag skulle också mycket gärna se att situationen var sådan att jag kunde byta ämne när vi diskuterar energisparstödet. Det skulle nämligen i så fall bero på att det har skett en utveckling i den riktning som är önskvärd för att stödet skall bli effektivt. Nu fanns det i det inlägg som jag gjorde här i dag ett stort antal nya fakta som inte tidigare kunnat redovisas, eftersom de gäller vad som hänt under den tid som gått sedan riksdagen i våras diskuterade de här frågorna.

Visställde en rad krav i våras som avvisades, t.ex. om styrmedel. Det kravet grundade vi på material från energikommissionen och en rad andra expertorgan, som framhöll, liksom energisparkommittén och många andra gör nu, att det utan styrmedel inte går att uppnå det avsedda målet. Det fanns inte heller det underlag som borde funnits, därför att den dåvarande regeringen inte brytt sig om att ta fram det, trots tidigare riksdagsbeslut och trots upprepade påstötningar från vår sida efter regeringsskiftet. Det fanns också ett stort antal andra punkter, där vi i detalj redovisade vår kritik och också gav förslag på vad som borde ha gjorts. Det jag i dag ägnat mitt anförande åt är att belysa att denna passivitet och brist på intresse för att verkligen ge energisparprogrammet den effekt som vi alla är eniga om, den passiviteten kvarstår fortfarande. Den kvarstod så länge regeringen Fälldin satt kvar, och den tycks dess värre kvarstå hos den nya regeringen. Men jag skall med intresse lyssna på folkpartiets talesman, och jag hoppas att han kommer att uttrycka en högre ambitionsnivå som representant för den nya regeringen.
Herr talman! Det är riktigt som Birgitta Dahl invänder att man byter predikotext varje söndag. Men jämförelsen blir ju ännu värre för hennes del i så fall. Däremot vet hon mycket väl vad jag menade med att man byter årgångstext. Vår ambition från centerpartiets sida är verkligen att energisparandet skall få stor omfattning och att insatta åtgärder skall ge hög effekt. Och vi har valt en metod för detta: först upprätta ett program med olika åtgärder, förslag till stöd och stimulanser för att få tillräcklig omfattning och därefter göra kontroll och utvärdering av åtgärderna i akt och mening att ändra omfattning och Nr 52 inriktning om utvärderingen talar för detta. Stimulansen skall ju sättas in på de områden där vi kommit fram till att den ger bäst effekt. Birgitta Dahl säger att socialdemokraterna haft stöd från olika organ, som menat att man borde ha startat på annat sätt. Ja, jag kan mycket väl förstå att olika ämbetsverk och forskningsinstanser osv. hellre ser att man gör upp på papperet fina program för vilka åtgärder som skall vidtas och gör teoretiska beräkningar av effekterna. Men regeringen har alltså varit praktisk och i stället satt i gång, fattat beslut och anvisat pengar för att få åtgärder konkret genomförda. Birgitta Dahl refererade till vårt besök på bostadsstyrelsen. Men jag fick det intrycket att bostadsstyrelsens bedömning — även om man där inte kunde stå för den därför att man inte bearbetat siffrorna ännu — var att den verkliga effekten var bättre än den teoretiskt beräknade. De som nu kritiserar att vi startat med konkreta åtgärder och sedan försöker mäta effekten av dem måste faktiskt ställa sig frågan hur man över huvud taget skall kunna mäta effekten av åtgärder som inte är genomförda. Då är det ju fortfarande bara den teoretiska debatten som pågår. Och det är ju angeläget att komma bort från den teoretiska diskussionen om vilken energispareffekt man uppnår med olika åtgärder. Genom den arbetsmetod som regeringen valt och riksdagen godkänt i energisparplanen har vi fått ett antal åtgärder genomförda, och nu finns det möjligheter för de organ — bostadsstyrelse, byggforskning, planverk, kommuner osv. — som är engagerade i att ta reda på effekterna så att vi kan styra in energisparandet på de absolut rätta åtgärderna. Viär ju överens om att vi skall försöka föra en sådan politik att vi får så hög effekt som möjligt av insatta pengar.
Herr talman! Energisparprogrammet började inte från scratch i våras, Kjell Mattsson. Det sattes i gång omedelbart efter oljekrisen. Då saknade man praktiska erfarenheter. Därför uttalade man att det måste ske en utvärdering när programmet hade verkat några år och skulle utvidgas, så att man kunde förbättra och effektivisera det. Denna utvärdering skulle ske till i år, då nya beslut borde fattas. Vi konstaterade i vintras att man i den proposition som den dåvarande regeringen lade fram inte på något sätt hade brytt sig om de uttalanden som tidigare riksdagar hade gjort om utvärderingar och förbättringar på basis av erfarenheter och ny kunskap. Den kunskap som fanns nonchalerades. Inte heller i detta andra skede har man ansträngt sig att snabbt få fram bättre metoder, att skaffa det underlag som behövs. Det var det som min genomgång av det arbete som hittills har bedrivits visade. På de punkterna har Kjell Mattsson inte kommit med några som helst invändningar eller bevis på motsatsen. Är Kjell Mattsson och centerpartiet belåtna med att det i det ursprungliga programmet för verksamheten sägs att vi skall få en utvärdering och förbättring först inför budgetåret 1981/82 och att tidsprogrammet av allt 87 att döma inte ens håller för det? Tycker verkligen centerpartiet att detta är en tillfredsställande tingens ordning ur energisparsynpunkt eller ur samhällsekonomisk synpunkt?
Herr talman! Birgitta Dahl och socialdemokraterna menar tydligen att de åtgärder som i dag sätts in är felaktiga. Även om man inte står för att själv ha gjort det ursprungliga påståendet så skriver man i sin reservation att det är ett gigantiskt slöseri med allmänna medel. Man anser att de flesta av åtgärderna inte leder till några energibesparande effekter. Vi har en annan uppfattning om effekterna av de åtgärder som nu vidtas. Som jag konstaterade i mitt första inlägg så driver socialdemokraterna den här debatten bara för debattens egen skull. Är det inte så — och nu gör jag en välvillig tolkning — då är socialdemokraterna negativa till denna typ av sparåtgärder. Det vore värdefullt att få en deklaration från Birgitta Dahl om det. Är det inte så att socialdemokraternas vilja att i första hand bygga ut kärnkraften i detta land är så stor att man måste se till att andra åtgärder inte blir tillräckligt effektiva? Jag undrar alltså om man kan ta socialdemokraterna på allvar i energispardebatten, vilket jag gärna vill göra. Jag hoppas verkligen att man menar allvar när man säger sig vilja hushålla med energiråvarorna. Som jag sade i min föregående replik är det nödvändigt att vi får möjligheter att testa och kontrollera olika energibesparande åtgärder för att vi i framtiden skall veta vilka av dem som vi skall satsa pengar på. Då räcker det inte med de små försök som gjordes före Fälldinregeringens energisparplan. Resultatet blir mycket bättre när man som nu har ett betydligt större material att arbeta med. Den uppläggningen är enligt min mening mycket förnuftigare än att satsa på teoretiska beräkningar och på kontrollapparaten.

Herr talman! Jag skall inte lämna något bidrag till predikotexternas utformning här i kammaren. Jag vill bara i all stillhet yrka bifall till civilutskottets hemställan i betänkandet nr 5. Det är ju f.ö. endast ett fullföljande av beslutet om energisparplanen vid vårens riksdagssession. Den socialdemokratiska reservation som jag närmast begärt ordet för att bemöta är också den en upprepning av synpunkter, som framfördes då beslutet fattades och som även då gavs formen av en reservation. Man var i våras också överens om att genomföra en utvärdering av det resultat som energisparandet hittills avsatt, även om socialdemokraterna helst hade sett att hela energisparplanen inte körts i gång innan en utvärdering gjorts av den tidigare ganska begränsade verksamheten.

Reservanterna vill ge intryck av att det inte händer någonting i dessa frågor. Men som redovisas i civilutskottets betänkande är en rad saker på gång. Jag kan försäkra Birgitta Dahl att den regering som nu har ansvaret för dessa frågor inte kommer att sitta med armarna kors. En intensiv verksamhet initieras inom olika områden för att få fram underlag för förslag och beslut. Att under pågående arbete med utvärderingen kräva tillkännagivanden av den typ som reservanterna föreslår kan väl närmast betecknas som att slå in öppna dörrar. För all del, det händer ju att öppna dörrar slås igen utan något egentligt skäl. Det kan vara fråga om att åstadkomma buller och väcka uppmärksamhet. Jag kan inte komma ifrån den tanken att det är bl.a. denna typ av effekter som den socialdemokratiska reservationen vill åstadkomma.

Själva grundtanken i reservationen, att man skall sträva efter att vid varje tidpunkt få bästa möjliga spareffekt av de statliga insatserna, lär det inte råda någon oenighet om. Men utskottsmajoriteten menar att arbetet med att ta fram underlag för kompletterande beslut rimligen måste få ta den ytterligare tid som behövs innan det kan leda till nya förslag och beslut. Däremot är jag inte säker på att vi senare kan bli eniga om sättet att nå sparmålet — kanske inte ens när utvärderingar och bedömningar föreligger för de förutsatta kompletterande besluten. Utskottsmajoriteten tror mycket på frivillighet — och det gör den nuvarande regeringen också — information och ett minimum av administrativt krångel med det statliga stödet som moroten i sparprocessen. Däremot tycks det som om socialdemokraterna redan i inledningsfasen misströstar om frivilligmetoden och vill ha hårdare styrmedel och en utvecklad — låt oss kanske rent av säga invecklad — administration. Avslutningsvis vill jag bara tillägga att jag tror att en successivt uppbyggd och med ledning av erfarenheterna förbättrad kommunal information och rådgivning kan bli ers mycket effektivt inslag i arbetet på att få ut största möjliga energisparande för varje insatt krona, den må sedan komma från staten eller från kommunen eller från enskilda. Med detta ber jag att få yrka bifall till civilutskottets hemställan i betänkandet nr 5 och avslag på reservationen.
Herr talman! Det fanns några ord i Wilhelm Gustafssons inlägg som tyder på att vi trots allt kommer att få en förbättrad handläggning av de här frågorna. Låt mig uttrycka min förhoppning om att det skall bli en förbättring. Men vi kan inte godta den beskrivning av verkligheten som majoriteten ger i sin skildring av hur arbetet nu bedrivs. Utskottsmajoriteten citerar direktiv men beskriver inte den faktiska situationen i delegationen eller de olika organ som arbetar med frågorna. Ingen har hittills i debatten kunnat visa på att det pågår en febril aktivitet för att så fort som möjligt förbättra insatserna. Det är inte så att vi står i början av en verksamhet, utan det är fråga om en verksamhet som har pågått länge och som enligt tidigare riksdagsbeslut redan borde ha varit föremål för utvärdering och kunnat förbättras, så att man inte behövt arbeta så planlöst som nu sker. Låt mig också rätta Wilhelm Gustafsson på en punkt: När vi säger i reservationen att ca en tredjedel går till åtgärder som inte ger någon specifik spareffekt, så är det hämtat från bostadsstyrelsens redovisning, som visar att ungefär så mycket går till fasadskikt. Påståendet är alltså grundat på fakta. I övrigt vill jag säga att framför allt Kjell Mattsson men även i viss utsträckning Wilhelm Gustafsson värjer sig mot att svara på de frågor jag har ställt av saklig natur. De svänger sig och byter ämne på det sätt som småpojkar gör när de inte törs erkänna för mamma att de har fel eller har gjort något bus. T. o. m. tar man sig före att ifrågasätta vår vilja att medverka i ett ambitiöst energisparprogram, trots att det var vi som tog initiativet till det och trots att energisparande är huvudpunkten i det program för energipolitiken som vår kongress nyligen antog, liksom det var i 1975 års program. Jag väntar fortfarande på svar på en lång rad av de frågor jag har ställt om hur det verkligen förhåller sig. Tystnaden är talande.
Herr talman! Det är klart att inför Birgitta Dahl är vi alla småpojkar, det skall jag gärna gå med på. Men jag vill ändå säga att en utvärdering rimligen måste få ta tid medan man samlar ihop fakta, medan man hör expertis, medan man formulerar förslag som skall leda fram till beslut. Det finns en tidsaspekt på det här som man inte kan komma ifrån och som riksdagen var helt klar över när besluten togs i våras. Det är bakgrunden till vårt resonemang.
Herr talman! Men poängen är ju inte att en utvärdering måste ta tid. Poängen är för det första att en sådan utvärdering skulle ha gjorts under treårsperioden 1975-1978, enligt tidigare riksdagsbeslut, och att den borgerliga majoriteten har avvisat praktiska konkreta förslag från oss om hur sådana utvärderingar skulle kunna göras och också nonchalerat resultaten av andra — Nr 52 utredningar, t.ex. planverkets och energikommissionens. För det andra är poängen den att utskottsmajoritetens beskrivning av hur detta arbete f. n. bedrivs inte stämmer med verkligheten. Kan Wilhelm Gustafsson på något sätt bevisa att min beskrivning av sakernas tillstånd, stödd på uttalanden av de olika organ som deltar i det här arbetet, är felaktig? Eller har jag givit en felaktig beskrivning av hur många sammanträden som har hållits i delegationen och vilka ämnesområden den har behandlat, av vilka inget har rört utvärdering av hittillsvarande verksamhet?

Herr talman! Birgitta Dahl tillstår att det är kluvet att gå med på att anslå pengar och på samma gång säga att man måste ha regler som gör att dessa pengar inte skall användas. Den låga ambitionsnivån får allt socialdemokraterna stå för och inte vare sig den förra eller den nuvarande regeringen. Jag skulle vilja påminna Birgitta Dahl om hur lång tid den socialdemokratiska regeringen tog på sig för att över huvud taget göra någonting efter den omtalade energikrisen. Sedan man hade presenterat en proposition tog man 18 månader på sig innan man gav planverket i uppdrag att utreda besparingsmöjligheterna i den befintliga bebyggelsen. Det var 18 månader som rann undan utan att det hände någonting. Dessutom, Birgitta Dahl, var det uppdraget så begränsat att det bara omfattade åtgärder som man kunde vidta om man ändå skulle bygga om sitt hus. Men det positiva, det som man säger sig vara överens om — fast man inte sedan vill stå för det så mycket i handling — är alltså att man vill spara energi, att man vill bli mindre beroende av t.ex. den importerade oljan. Jag vet att många med mig tycker att vi också skall göra oss mindre beroende av kärnkraften, med dess risker och med den osäkerhet — det gäller också oljan — som råder om vad det blir för priser i framtiden. Det säkraste sättet att så mycket som möjligt bli av med det beroendet är just att spara energi i våra hus, där vi ju använder över 40 96 av den energi som går åt. Därför är det bråttom. Men naturligtvis är det också bråttom med att bygga upp regler för hur detta skall gå till. Det skall givetvis också göras allteftersom man får fram underlag. Vad den förra regeringen var tvungen att göra först, eftersom det inte var så stor fart på denna energibesparing, var att få fastighetsägarna och allmänheten intresserade. Det har vi verkligen lyckats med, för intresset är ju enormt. Det är så stort att vi måste se det som nödvändigt med en viss köbildning också i framtiden. Det är alltså angeläget att vi planmässigt och systematiskt bygger upp energisparprogrammet och att vi så småningom kan få till stånd besiktning och rådgivning beträffande de åtgärder som är riktiga i det enskilda huset. Kommunerna håller nu på att bygga upp en sådan organisation. Jag vill upprepa vad jag har sagt många gånger tidigare, nämligen att det är angeläget att få rätt åtgärd utförd vid rätt tidpunkt i rätt hus. För det fordras utbildning och andra åtgärder. Den socialdemokratiska regeringen underlät att vidta 91 sådana åtgärder. Socialdemokraterna kritiserar nu liksom i våras att vi inte har så mycket regleringar och obligatorier. Vi måste naturligtvis ha en kommunal planläggning av energisparåtgärderna. Vi måste få en teknisk rådgivning från kommunen till varje fastighetsägare. Det här är långt ifrån talet om energipoliser och liknande som tidigare dominerade debatten. Det här är en rättighet vi måste ge fastighetsägarna så snart som möjligt. Den förra regeringen ansåg att det var så nödvändigt att kommunerna kunde bistå med detta att de fick stöd till det. Det är den verksamheten som nu håller på att byggas upp. Som jag ser det bör en besiktning i förväg framöver ställas som villkor för att få lån.

Men det är som jag ser det också utomordentligt viktigt att vi får till stånd en förändring av hyresoch bränsleklausuler. Då kan hyresgästerna på ett annat sätt än nu vara påtryckare för att åtgärder skall vidtas. Nu har de inte mycket att sätta emot fastighetsägarna när dessa inte vill reparera husen. Det är riktigt, som Birgitta Dahl säger, att det är mest i småhus som man vidtar de här åtgärderna. Men det är utomordentligt viktigt att betydligt fler flerbostadshus också kommer att omfattas av åtgärderna. Här bör hyresgästerna vara påtryckare. Birgitta Dahl talar om att delegationen inte utför något arbete. Det var väl i juni månad som delegationen tillsattes. Sedan hade delegationens medlemmar semester som alla andra. Men jag vet att de personer som sattes att arbeta med detta arbetade mycket flitigt och minsann inte hade någon reglerad arbetstid; de arbetade på detta väldigt många timmar om dagen. Jag hoppas att de gör det fortfarande. Jag hoppas att det skall komma en hel del förslag från delegationen och den nya regeringen i den budgetproposition som riksdagen får nästa månad. Det var i varje fall planerna när jag lämnade departementet. Man planerade förslag som skulle innebära att vi fick en bättre styrning men också en bättre rådgivning för fastighetsägarna. Det är ändå till sist deras pengar det gäller, även om de under en tid lånar de pengar som samhället ställer upp med. Då är det bara en förmån för dem om man också kan få till stånd en rådgivning. Jag vill också påminna Birgitta Dahl om att de myndigheter hon talar om står bakom energisparplanen, inte bara i ord — man har också satt på papper att man står bakom den och de beräkningar som vi där gjorde. Jag vill också påminna om att siffrorna i energisparplanen är mycket lågt satta. Vi ville verkligen vara på den säkra sidan och ville inte att det i efterhand skulle komma några negativa överraskningar. Birgitta Dahl talade om fasader. Visst går det åt pengar åt fasadskiften. Men de pengarna tog man förut någon annanstans; det har ju även förut gått att låna till detta. Man har inte mycket tilltro till människor när man säger att de bara sätter upp en ny fasad och inte isolerar. Så låga tankar har inte jag om människor. Inte heller tror jag att de räknar så dåligt från sin egen synpunkt att de underlåter att också spika upp isoleringen. Birgitta Dahl talade också om hur energisparplanen kom till. Jag skall inte kommentera det på annat sätt än genom att säga att Birgitta Dahl lika gärna kan ta sagan om Rödluvan på samma gång — lika mycket verklighet är det över Birgitta Dahls beskrivning av hur energisparplanen kom till. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag har begärt ordet bara för att rätta ett rent sakfel i Elvy Olssons beskrivning av sin egen ämbetsutövning, som dock inte ligger så långt tillbaka i tiden. När Elvy Olsson försökte försvara att delegationen hittills bara haft två sammanträden, varav det första i september, sade hon att den tillsattes i juni, och hon hänvisade sedan till semestrar och annat. Jag har framför mig det regeringsprotokoll från den 13 april där delegationens direktiv fastställdes och delegationen tillsattes. Jag vill bara uttrycka min förvåning över att minnet är så kort. Rätt skall vara rätt. Delegationen tillsattes i april. Den började arbeta i september, och har sedan dess haft två sammanträden. Utskottsmajoritetens beskrivning av vad som där försiggår stämmer inte. Delegationens tidsplan förefaller inte hålla, trots att ambitionen är satt så lågt att en utvärdering och ny proposition inte kan utlovas förrän om mer än två år fr.o.m. nu.
Herr talman! Det är en sak att regeringen fattar beslut om direktiven till en kommitté eller en delegation. En annan sak är när personerna blir utsedda och när arbetet kommer i gång. För att det skall vara meningsfullt med sammanträden fordras det en enorm massa arbete, och det arbetet hade nedlagts. Sammanträdena är inte det viktigaste, utan det är det material som delegationen skall behandla.
Herr talman! Av de handlingar som jag har haft tillgång till inför den här debatten framgår att personerna utnämndes inte i juni utan en av de första dagarna i maj. Jag beklagar att jag inte kan komma ihåg om det var den 6, den 7 eller den 9. Det var i alla fall en av de första dagarna i maj, inte i juni.

Herr talman! De ändringar i vallagen som nu är aktuella är på inget sätt revolutionerande. Vad saken gäller är ändringar av teknisk natur, att man gör en anpassning till utvecklingen och att arbetet i vallokalen kan ske smidigare och snabbare utan att säkerheten blir eftersatt. I ett avseende kan lagändringen på papperet verka genomgripande — jag syftar på att vallokalerna skall stängas kl. 20.00 mot nu kl. 21.00 — men vid närmare eftertanke är en sådan ändring av perifer natur. Den har dock medfört en reservation i utskottet som Hilding Johansson nyss talat för och som jag skall kommentera längre fram. I övrigt öppnar lagförslaget bättre möjligheter till röstning på fartyg. Men framför allt kan man säga att förslaget innebär att valförrättarnas arbete i vallokalerna kan underlättas. Som exempel på det vill jag peka på det mycket 97 omständliga och tidskrävande arbete man hittills haft med att efter röstsammanräkningen sätta två sigill på en mängd kuvert och omslag. Det blir nu i stället möjligt att använda en förseglingstejp av den typ som postverket prövat ett antal år. Det betyder att farfars gamla sigill kan gå i pension och att doften av lack aldrig mer skall sprida sig i vallokalen under valkvällens och valnattens bråda timmar. Men om dessa problem vet genomsnittsväljaren ingenting när han eller hon sitter framför TV:n och följer valvakan. Vad gäller då för väljaren i fortsättningen? Om kammaren nu följer utskottets förslag så gäller för 1979 följande förutsättningar för väljarna inom Sveriges gränser: 1. Man har 25 dagar på sig att ställa i ordning en valsedelsförsändelse som kan bäras fram till posten eller vallokalen av äkta make. 2. Om man är förhindrad på grund av ålder, sjukdom eller fysiskt handikapp har man 25 dagar på sig att ställa i ordning en valsedelsförsändelse till posten eller vallokalen. Som bud får man använda nära släkting, dvs. far, mor, syskon, barn, barnbarn eller vårdare; även farfar skulle jag tro. 3. Man har 25 dagar på sig att rösta på någon av rikets postanstalter. 4. Om man har hamnat på sjukhus, ålderdomshem, nykterhetsvårdsanstalt, kriminalvårdsanstalt eller i allmänt häkte har man chans att rösta vid tillfällig postanstalt där en vecka före valdagen. 5. Man har 24 dagar på sig att rösta med lantbrevbärare. 6. Man har 12 timmar på sig att under valdagen lämna sin röst i vallokalen. Herr talman! Jag hävdar att man får gå vida kring jordens rund för att hitta ett land som vårt, där rösthemligheten är så väl bevarad, men där möjligheterna att rösta är så generösa. Visst finns det länder där vallokalerna är öppna i två dagar; de finns i Norden t.o.m. Men man har inte så generöst som här möjligheter till både budröstning och poströstning. Jag skall nu kommentera reservationen. Frågan blir då: Innebär verkligen lagförslaget om stängning av vallokalerna kl. 20 i stället för kl. 21 någon praktisk inskränkning i väljarens rätt? Jag tycker inte det. I den socialdemokratiska reservationen säger man att det numera gått in i medvetandet att vallokaler hålls öppna till kl. 21. För städerna, säger man, har denna ordning gällt sedan 1920 och för landsbygden sedan 1960. Trots information kan vid tidigare stängning av vallokalerna en väljare riskera att komma för sent, menar man. Att en bestämmelse har sitt värde därför att den gällt ända sedan 1920 och därmed blivit en tradition är ett gammalt och bastant och konservativt argument, som är värt sin speciella respekt. Men nog har det väl ändå hänt en hel del sedan 1920 som motiverar en omprövning? År 1920 hade vi inte nuvarande möjligheter till budröstning och poströstning. Poströstningen fick vi först 1942. Den fick till att börja med liten omfattning. Men sedan 1960-talets början har poströstandet ökat kraftigt. 1964 avlämnades ca 200 000 poströster, 1966 avlämnades 300 000, 1968 avlämnades även då 300 000, 1970 avlämnades 700 000, 1973 avlämnades Var femte röst är i dag numera en poströst, och trenden är alldeles uppenbar. Det har visserligen gjorts försök att bromsa poströstandet. Förlängningen av öppethållandet av vallokalerna 1960 motiverades faktiskt av att dåvarande departementschefen ville motverka en alltför omfattande övergång till poströstning . Valtekniska utredningen sade i ett delbetänkande 1967 att man inte heller var förtjust: Väljaren kan ta det säkra för det osäkra och rösta i förtid. Det skulle alltså inte vara lika fint att rösta på posten som i vallokalen. Men även valtekniska utredningen ändrade sig så småningom. Så sent som 1972 försökte den socialdemokratiske justitieministern Lennart Geijer minska tiden för förhandsröstning till 18 dagar. Det sade riksdagen nej till. Det blev 24 dagar. Det är det nu också. Låt oss därför notera faktum: Poströstandet ökar och det blir motsvarande mindre tryck på vallokalerna. Efter kl. 19 brukar det vara ganska glest med väljare. Tiden fram till kl. 21 har blivit en buffert — en reserv, som det står i reservationen. En reserv på en timme borde därför kunna räcka. Så har man också sett saken ute i kommunerna, så har man också sett saken i olika riksdagsmotioner under årens lopp. Motionerna började komma redan under 1960-talets slut, och de har sedan fortsatt att komma. Jag vill samtidigt understryka att socialdemokraterna nästan varje år väckt motioner där man krävt stängning av vallokalerna kl. 20. Så sent som i december 1975 diskuterade konstitutionsutskottet frågan med anledning av sådana motioner. Skälet för avslag den gången var helt enkelt att vi i 1976 års val hade att vänta nya stora väljarkategorier — invandrare och ungdomsväljare — och utskottet ville därför inte föreslå någon ändring. Då - 1975 — fruktade vi risk för stockningar och köer i vallokalerna på valdagens kväll 1976. Nu vet vi att folk klarade röstningen tidigt och smidigt också 1976. KU:s representant i kammardebatten den 9 december 1975 — en socialdemokrat — underströk att utskottet inte hade låst sig längre än fram t.o.m. kommande val: ”Vi säger att vi inte nu finner skäl att generellt ändra på den öppethållandetid som tidigare tillämpats.” Dörren var alltså öppen. Socialdemokraternas reservation i dag är därför något överraskande mot denna bakgrund. Man hänvisar till att förändringar av detta slag inte brukar genomföras i vårt land med mindre än att det råder betydande enighet om dem. Det var inte litet hårt skrivet. Det räcker inte med enighet, man använder t.o.m. förstärkningsordet ”betydande”. Men utan att märka ord kan vi väl notera följande. Av riksskatteverkets PM 1975-01-17 och den enkätsammanställning som är gjord den 4 december 1974 framgår att mellan 85 och 90 96 av valnämnderna i landets kommuner uttalat sig för stängning kl. 20.00. Det var erfarenheten av 1973 års val som talade. 1978 års vallagskommitté har låtit göra en förfrågan hos landets alla valnämnder och länsstyrelser. Alla svarade visserligen inte, men inte en enda framförde kl. 21.00 som önskvärd stängningstid. Däremot framförde några kl. 19.00 som lämplig tid att stänga. Vallagskommittén, som var sammansatt av de fem stora riksdagspartierna, var enig om att föreslå kl. 20.00. Sedan har det sagts att massmedierna kommer att gynnas av en tidigare stängning. Det är naturligtvis inget huvudskäl, men det kan man notera som en värdefull bieffekt. Jag hävdar alltså, herr talman, att propositionen och utskottsbetänkandet är väl förankrade på denna punkt.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

Herr talman! Jag uppskattar alltid att få diskutera med Hilding Johansson här i kammaren, eftersom han har ett stort historiskt intresse och alltid brukar anknyta till historien i sina debattinlägg. Han har åberopat året 1920 flera gånger i dag, och vad som hände då känner jag väl till. Nr 52 Tillåt också mig att göra en historisk jämförelse, Hilding Johansson. Under åtskilliga decennier hade vi faktiskt här i landet möjligheter att ha tvådagarsval när det gällde kommunala val. Detta avskaffade man. Jag har studerat det aktuella riksdagstrycket, men jag kunde inte upptäcka att någon ialdemokrat protesterad: i ition om ö å socialdemokrai RO es! era |e mot den dåvarande regeringens propositio: lernas öppethålatt man skulle övergå till endagsval. Och det var väl, om något, en avsevärd lande, m. m För att sedan återgå till problematiken om vilka människor det är som har intresse av att vallokalerna skall vara öppna också efter kl. 20, så är det förvisso sant att det kommer någon väljare till vallokalen också efter kl. 20. Vi har inte någon undersökning som dokumenterar vilka väljare som kommer just då, men den allmänna erfarenheten pekar på att det ofta rör sig om sådana personer som är politiskt intresserade och som vill stanna kvar i vallokalen och följa den preliminära röstsammanräkningen. Det handlar i ganska stor utsträckning om just den typen av väljare. Det bör kanske också sägas att något intresse måste ägnas även åt valförrättarnas arbetssituation. Vi har 6 000 valdistrikt, och jag skulle tro att vi har ca 50 000 valförrättare. Hur ser deras arbetsdag ut? Hittills har det varit så att de börjar före kl. 8 på söndagsmorgonen. Valförrättarna arbetar visserligen i pass och byter av varandra under dagen, men på kvällen skall samtliga finnas på plats. Då, sedan man varit i farten i över tolv timmar, vidtar fyra fem timmars ytterst krävande arbete med sortering, med räkning, med försegling av kuvert och med protokollskrivning. Jag vill emellertid inte säga att vi skall ägna all vår uppmärksamhet åt just valförrättarnas situation. Det är naturligtvis väljarnas situation som är det väsentliga. Jag tror också, Hilding Johansson, att om vi kan vara överens om att vi skall informera väljarna ordentligt inför detta val och de följande, då borde den här ändringen inte behöva medföra några problem.

Herr talman! Eftersom jag har motionerat om att vallokalerna skall stängas en timme tidigare, dvs. kl. 20, är jag självfallet glad över att konstitutionsutskottet har tillstyrkt propositionen om att stänga just kl. 20. När jag nu suttit och lyssnat på debatten tycker jag att det är några synpunkter som bör understrykas ytterligare. Utskottet säger bara helt allmänt att väljarna ”har också visat en ökad benägenhet att poströsta”. Detta bör understrykas ytterligare — det borde det kanske ha gjorts också i utskottets skrivning —, även om Sven-Erik Nordin har redogjort för ökningen. I själva verket var ökningen mellan år 1973 och år 1976 anmärkningsvärd, nämligen över 50 96. Ingenting tyder på att denna 101 bekväma och i allmänhet köfria form av röstning inte kommer att öka ytterligare. Hilding Johanssons argument för en senare stängning, att poströstande kanske vill ändra sig på valdagen, tycker jag är mycket svagt. Det kan inte vara så många som är så osäkra att de ändrar sig på valdagen. När han säger att trafiksvårigheter kan hindra någon att hinna till vallokalen före kl. 20, får man också tillägga att det ökade innehavet av bil är ett plus när det gäller att nå vallokalen i tid. Då Hilding Johansson säger att gammal hävd är viktig då det gäller att behålla det gamla systemet, talar han som en gammal konservativ, vilket jag i och för sig tycker är positivt. Men han talar som en gammal konservativ för vilken allt bestående är heligt. Man skall självfallet bevara det gamla endast i den mån detta är bättre än det nya. Annars brukar inte socialdemokraterna vara rädda för reformer. I detta sammanhang kan jag meddela dem som till äventyrs inte känner till det att det tidigare middagsuppehållet under valdagen nu är slopat. Mig veterligt var det ingen socialdemokrat som protesterade den gången. Ett argument som jag tycker skall föras fram är att en tidigare stängning av vallokalerna kommer att medföra att miljoner valvakande svenskar kan gå till sängs en timme tidigare på valnatten. Herr talman! Om jag sålunda är nöjd med utskottet i denna fråga, kan jag med bästa vilja i världen inte säga detsamma om utskottets behandling av min motion om en ändring av valkretsindelningen i Malmöhus län. Sedan länge har det stått klart för de allra flesta att fyrstadskretsen är helt otidsenlig, och många motioner har också väckts om en ny indelning i Malmöhus län.

När valkretsutredningen avlämnade sitt betänkande i början av januariiår, innebärande fyrstadskretsens avskaffande, visste jag inte hur lång remisstiden skulle bli utan motionerade därför för säkerhets skull, så att reformen skulle kunna tas upp av vårriksdagen och då också genomföras. Det var nödvändigt med tanke på att nomineringsarbetet brukar börja ganska tidigt på hösten. Vad gör då konstitutionsutskottet? Jo, det struntade i att behandla motionen i våras och sköt upp behandlingen till nu i höst. I år avstyrks motionen med den självklara motiveringen att det nu är för sent att göra en ändring. Jag tycker att detta är en upprörande nonchalans från utskottets sida, och även om jag på grund av att det nu är för sent inte kan yrka bifall till motionen, vill jag med det sagda på det bestämdaste protestera mot utskottets handläggning av frågan.

Nr 52 Herr talman! Jag vill säga några ord med anledning av den senare delen av Knut Wachtmeisters anförande. Jag är helt ense med Knut Wachtmeister om att en ändring av valkretsindelningen bör ske i Malmöhus län, och vi har båda suttit i den utredning som lagt fram ett förslag i frågan. Jag hoppas att det också så småningom skall genomföras. lernas öppethål Orsaken till att jag begärde ordet var att Knut Wachtmeister riktade vissa lande, m. m anmärkningar mot konstitutionsutskottet för dess behandling av hans motion. Det hade framlagts ett utredningsbetänkande, som gått ut på remiss. Det skulle ha sett litet konstigt ut, om riksdagen föregripit remissbehandlingen av utredningsförslaget genom att fatta ett direkt beslut i ärendet. Det är ju brukligt, både i regeringen och i riksdagen, att invänta utfallet av remissbehandlingen innan man tar ställning till en utrednings förslag. Det är också detta som motiverat konstitutionsutskottets behandling av Knut Wachtmeisters motion.

Herr talman! Jag har kanske inte så mycket att tillägga utöver vad Bertil Fiskesjö och Hilding Johansson sagt. Men jag kan ändå inte underlåta att till Knut Wachtmeister säga, att han kanske borde umgås litet intensivare med sina partifunktionärer. Då skulle han nämligen få klart för sig att det är mycket komplicerat att ändra på valkretsar. Det betyder att partidistrikten måste omorganiseras, att gränserna måste ändras, personal överflyttas osv. Man får alltså lov att bygga upp en delvis ny organisation, och det är ett arbete som ingalunda klaras på ett år. Jag skulle tro att man behöver minst två kanske tre år på sig för detta. Vi kommer naturligtvis i konstitutionsutskottet med intresse att ta del av den proposition som förmodligen så småningom kommer att framläggas med anledning av den gjorda utredningen och som kanske inte så mycket kommer att ta upp personvalsfrågan som valkretsindelningen. Då får vi se vad vi kan komma fram till. Jag vill försäkra Knut Wachtmeister att konstitutionsutskottet med handläggningen denna gång ingalunda har sänkt frågan om ändrad valkretsindelning i Skåne i glömskans hav. Men det finns alla skäl att understryka att när vi lägger fram ett betänkande på riksdagens bord, skall det vara ett genomtänkt förslag som partiorganisationerna verkligen kan praktiskt hantera.
Herr talman! Först vill jag vända mig till Hilding Johansson. En ökad poströstning — som i detta fall med inte mindre än 50 96 från 1973 till 1976 — måste väl i all rimlighets namn medföra att köerna till de vanliga vallokalerna på valdagen blir mindre och att arbetet därför går snabbare och smidigare. Att man slopade middagsuppehållet, säger Hilding Johansson, ökade möjligheterna att rösta. Ja visst gjorde det det. Det ökade också antalet timmar som man kunde gå till vallokalen. Det är väl i sin tur ett motiv för att man kan minska dessa timmar med en, alltså mellan kl. 20.00 och 21.00, när det erfarenhetsmässigt kommer ytterst få röstande till vallokalerna. Min anmärkning mot att konstitutionsutskottet uppsköt behandlingen av ärendet till nu i höst tycker jag har fog för sig. I utskottsbetänkandet om ny valkretsindelning föreslås, i likhet med i min motion, att Malmöhus län skulle indelas i tre valkretsar. Socialdemokraterna reserverade sig inte mot detta, men väl mot att man skulle göra en ny undersökning och utvärdera det andra alternativet som vi hade, nämligen 54-valkrets-alternativet. Men det alternativet innebär att Malmöhus läns södra och norra valkretsar skulle vara precis desamma som i 34-valkrets-alternativet. Den enda skillnaden var att Malmö kommun i så fall skulle delas i två valkretsar i stället för att som nu föreslagits utgöra en valkrets. Jag är medveten om att man inte brukar föregripa en statlig utredning, men som jag sade inledningsvis har detta ärende förhalats år efter år. Jag hänvisar ånyo till vad konstitutionsutskottet anförde 1974, nämligen att man skulle arbeta så snabbt att det gick att få fram ett förslag redan 1976. Dessutom kan jag tillägga att konstitutionsutskottet självt har möjligheter att skicka ut den här frågan på remiss till berörda parter. Men min huvudinvändningäratt man — Nr 52 inte tog upp frågan till behandling i våras och gav den en fair chans att bli utskottsbehandlad då. I så fall hade det funnits tid om man ville göra en ändring. Men man bara sköt det ifrån sig och sade att vi tar upp det i höst — och det vet alla att då finns ingen möjlighet tekniskt sett att genomföra en reform. a E lernas öppethål Det är därför, herr talman, som jag inte heller har något yrkande i denna lande, m. m
Herr talman! För att inga missförstånd skall råda vill jag starkt understryka att jag liksom Knut Wachtmeister är för en förändring av valkretsarna i Malmöhus län. Jag står ju också bakom det förslag som utredningen har lagt fram och som jag tycker är bra. Jag tror nog att det så småningom kan komma att förverkligas. Jag hoppas naturligtvis på en proposition i denna och andra frågor som berörs av personvalsoch valkretsutredningen så snart som möjligt. Man kan emellertid beklaga att utredningen inte kunde bli färdig tidigare. Det berodde ju på att utredningsarbetet hade segdragits ganska ordentligt före 1976. Men nu var situationen sådan som den var, Knut Wachtmeister, och man var tvungen att inse realiteter. Det skulle ha varit ganska konstigt om konstitutionsutskottet i våras hade brutit ut en bit av ett utredningsförslag och för sin del sänt det på remiss till en del olika statliga och kommunala instanser, samtidigt som dessa instanser skulle ha att behandla utredningsförslaget som helhet. Det hade som sagt varit en mycket egendomlig beredningsprocedur i detta ärende. Nu hoppas jag att vi skall kunna klara av denna fråga, så att valet 1979 blir det sista som vi har i Malmöhus län med den nuvarande mycket märkliga och opraktiska valkretsindelningen.

Herr talman! Först till herr Fiskesjö! Man skulle mycket väl ha kunnat göra ett särskilt betänkande av motionen, eftersom den skulle ha behövt behandlas redan i våras för att eventuellt kunna bifallas. För att understryka att det inte bara är mitt parti som tycker att frågan har förhalats vill jag meddela att folkpartiet i Malmö krävde en ändring, att tidningen Arbetet i Malmö krävde en snabb ändring, så att Malmö kommun skulle utgöra en egen valkrets. Enligt ett tidningsreferat, som jag citerar fritt ur minnet, lugnade Bertil Fiskesjö vid ett centermöte deltagarna med att säga att ändringen kommer till stånd åtminstone 1982. Detta kan jag inte tolka på annat sätt än att även Bertil Fiskesjös egna väljare var irriterade över att det inte blev ett beslut snabbare. Sedan talade Hilding Johansson om att jag ville torpedera regeringen. Det var det inte alls tal om, utan enligt vad jag hört diskuterade man i kanslihuset frågan, huruvida man skulle göra en delproposition på det här ärendet på grund av att det hade förhalats så länge. Eftersom detta inte blev av hade det inte varit egendomligt om konstitutionsutskottet skulle ha hört sig för med berörda parter innan man -— vilket då troligtvis hade blivit fallet — hade yrkat avslag på motionen i våras.

Herr talman! Hilding Johansson vet lika bra som jag att utredningens arbete förhalades, inte minst på grund av de ytterligare utredningar som socialdemokraterna begärde. Därför fick vi inte fram vår utredning förrän i slutet av 1977, och den framlades inte för regeringen förrän de första dagarna år 1978. Jag ringde då men inte till några av mina partivänner i regeringen, utan jag hörde mig för i kanslihuset om hur lång remisstid som skulle gälla, och jag fick till svar att man inte kände till det. Jag frågade då om det var tänkbart att regeringen gjorde en delproposition på just den här frågan om Malmöhus län, och på den fick jag svaret att man inte visste det heller men att det i princip vore tänkbart. — Det är alltså ingalunda någon diskussion som jag Nr 52 har haft med mina partivänner som då satt i regeringen. Tisdagen den

Herr talman! Jag är ute i samma ärende som herr Lundgren var i den senare delen av sitt anförande. Jag skulle därför kunna inskränka mig till att instämma med honom, men jag vill göra några kommentarer till den motivering som utskottsmajoriteten har för sitt ståndpunktstagande. Motiveringen är att avdrag normalt skall medges i den stat där den skattskyldige är bosatt. Det är riktigt. Men en normal regel är också att beskattning utövas i den stat där vederbörande förvärvar sin inkomst. Den regeln är åsidosatt genom den bestämmelse som finns att en folkpensionär bosatt utomlands skall betala skatt i Sverige. Om huvudregeln är åsidosatt, skall man se till att bireglerna utformas i anknytning till den huvudregeln. Då kan det inte vara skäligt att ha den ordning som gäller nu. Låt mig ta ett exempel. En person har 40 000i ATP och folkpension. Han är ådömd av rätt att till frånskild hustru betala 20 000 i underhåll. Om mannen är bosatt i Sverige kommer, som Bo Lundgren påpekade, underhållsbidraget att omedelbart dras från den skattskyldiga summan. Om mannen är bosatt utomlands skall han betala skatt på 40 000 och får inget avdrag för de 20 000 han är skyldig att erlägga i Sverige. Är detta rimligt? Är detta skatterättvisa? Jag har inte fattat det på annat sätt än som ett fel, en underlåtenhet vid skattelagstiftningen. Därför är det förvånande att en majoritet i utskottet vill låta det vara som det är. Det står, som Bo Lundgren påpekade, i utskottsbetänkandet att det blir svårigheter vid en skälighetsprövning och att skälighetsfrågan inte kan bedömas utan en ingående kännedom om den skattskyldiges inkomstoch beskattningsförhållanden i utlandet. Denna kännedom behöver man inte ha — avdraget skall naturligtvis vara generellt om underhållsskyldighet föreligger. Jag anser, herr talman, att utskottsmajoritetens betänkande brister i logik och i känsla för skatterättvisa. Det är dessutom obegripligt.

Herr talman! I motionen 1977/78:938 hemställer Lars Ahlmark om ändring av lagstiftningen rörande beskattning av anställda ombord på luftfartyg för att skapa jämlikhet mellan de ombordanställda och andra personalkategorier med likartad arbetsoch bostadssituation. ”Svensk medborgare som inte stadigvarande uppehåller sig i Sverige skall Tisdagen den likväl anses bosatt här om han alltjämt har väsentlig anknytning till Sverige. 12 december 1978 Enligt den s.k. ettårsregeln kommunalskattelagen, föreligger ej skattskyldighet för inkomst av anställning utomlands — även om bosättning i Sverige anses vara för handen — om anställningen varat minst ett år eller på grund av kontrakt e. d. kan anses komma att vara minst ett år.

Särbehandlingen framstår som speciellt påtaglig med tanke på att SAS markpersonal, kanske stationerad på precis samma ort som ombordanställda, beskattas efter andra och för den skattskyldige normalt förmånligare regler.” Utskottet har avstyrkt motionen.

Var kan man läsa dem? Jag har inte kunnat finna dem. Utskottet säger vidare i sin andra invändning: ”Att utvidga ettårsregeln till sådan personal torde därför kunna leda till frihet från skatt både i Sverige och i utlandet.” Det argumentet håller knappast. Motionären skriver: ”En ändring bör därför komma till stånd, givetvis icke så att ——— lönerna skall kunna komma att bli helt obeskattade utan för att skapa jämlikhet mellan de ombordanställda och andra personalkategorier med likartad arbetsoch bostadssituation.” Motionären vill alltså inte att lönerna skall bli obeskattade. Och jag menar att om det går att ha ettårsregeln för andra människor så bör det gå att klara det även för ombordanställda inom flyget.

Det är alltså enligt min uppfattning felaktigt argumenterat. Den skillnad som utskottet skriver om finns inte. Utlandstilläggen är dessutom avsedda att täcka merkostnader för utlandsvistelsen oavsett vilken personalkategori det gäller och är inte avsedda som någon skattekompensation. Herr talman! Mot ett enigt utskott är det väl inte stor mening att yrka bifall till motionen. Men det finns all anledning att uppmärksamma den här frågan och återkomma till den under nästa år. Förhoppningsvis har utskottet då kommit på andra tankar.

Herr talman! Utskottet ställde sig till att börja med ganska välvilligt till motionen 938, som Allan Åkerlind argumenterade för. Efter att ha fått tillräckligt material för att kunna bedöma frågan i dess helhet kom emellertid ett enhälligt utskott fram till att den nuvarande tillämpningen torde vara helt riktig och att motionären var ute i ogjort väder. Reservationen 1 går bl.a. ut på att slopa bestämmelserna om att innehav av fastighet skattemässigt kan knyta vederbörande i utlandet bosatt till hemlandet. Däremot har man icke argumenterat mot den nuvarande skattebestämmelsen för den som driver rörelse i landet men bor utomlands. Det är klart att det finns enstaka fall då det kan förefalla obilligt att innehav av fastighet för i utlandet bosatt person blir föremål för beskattning här i Sverige. Men om den spärren slopades tror jag vi skulle komma ur askan i elden. Det är ju inte bara fråga om människor som har en anställning utomlands av relativt kortvarig natur, utan det finns en omfattande provkarta på olika anledningar till att folk har sökt sig utomlands. Åtskilliga skattemål har visat att detta med att ha en fastighet här i landet som beskattas utgör en utmärkt spärr mot att man inte skall anses utflyttad ur landet. Det gäller inte mindre sommarstugor och liknade, utan det är fastigheter av helt annan storlek som motiverar denna skattemässiga anknytning.

Att den skattskyldige inte alltid har inkomster som beskattas i utlandet och från vilka underhållsbidrag m.m. kan avräknas utgör enligt utskottets uppfattning inte skäl för ett allmänt undantag från de principer som gäller på detta område.

För många människor ingår allmän pension i inkomsten, och de får nu i alla fall denna väsentliga förbättring. Att utan vidare medge avdrag för underhållsbidrag är inte möjligt.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

| Herr talman! Jag tog i mitt tidigare anförande upp tre argument som utskottet har anfört för avslag på motionen och som jag försökte motbevisa. Jag har frågat: Var finns de internationellt vedertagna regler inskrivna som utskottet talar om? Innebär det några svårigheter att införa ettårsregeln även | för ombordanställda när den gäller för andra grupper? Den borde kunna tillämpas även på ombordanställda. Jag menar också att det är ingen skillnad på markpersonal och ombordanställda när det gäller utlandstillägg utan att utskottet där har en felaktig skrivning. Utskottets talesman går inte på något sätt in på att argumentera för eller emot detta utan lämnar det därhän. Han säger bara att motionären är ute i ogjort väder.
Herr talman! Herr Alvar Andersson, som genom något misstag försetts med beteckningen i utskottsbetänkandet, besvarade min kritik mot utskottets skrivning genom att ånyo läsa upp densamma. Ja, det gjorde ju inte saken bättre. Det var just de formuleringarna jag hade vänt mig emot. Han tillägger så att utskottets majoritet inte är benägen att utan vidare gå med på avdrag i dessa fall. Nej, ingen begär att någon skattemyndighet i världen skall gå med på avdrag utan vidare. Det är inte detta det är fråga om. Vad vi här talar om är avdrag för belopp som vederbörande är skyldig att utge, t.ex. enligt beslut av svensk domstol, och det är inte att gå med på något utan vidare. Jag fann inte att herr Andersson hade något ord till försvar i sak för den skatteorättvisa som finns. Detta föranleder mig att vidhålla min åsikt att majoritetens mening brister i logik, brister i känsla för skatterättvisa och dessutom är obegriplig. Jag ser till min glädje att den högste ansvarige för skatteväsendet i landet är närvarande och sitter på regeringsbänken. Jag hoppas att han, som såvitt jag vet icke är känd för att befrämja orättvisor, skall ta fasta på den här debatten och se vad som kan göras, när nu skatteutskottets majoritet — av något misstag eller ej, jag vet inte — inte har velat lyssna till en begäran om rättvisa. Det är en liten kategori människor det är fråga om, men även en liten kategori skall vidkännas sin rätt.
Herr talman! Det är uppenbart att även en liten kategori skall vidkännas sin rätt. Det är om denna rätt vi har olika uppfattningar. Allan Hernelius anser att utskottets uppfattning är felaktig, såvitt jag förstår i alla delar. Det är väl svårt att försöka övertyga herr Hernelius om att han har fel och att utskottsmajoriteten har rätt, men vi anser att med den argumentering vi har fört fram är utskottsmajoritetens avslagsyrkande tillräckligt motiverat. Allan Åkerlind vill att jag skall läsa in till protokollet eller ge hänvisning till författningar där de bestämmelser finns som han vill ta del av. Jag har inte författningarna här, men vi skall mycket snart kunna skaffa fram dem genom utskottskansliets försorg, och jag tror inte att det är nödvändigt att läsa in dessa bestämmelser i riksdagens protokoll för herr Åkerlinds egen information. Det är klart att man kan säga som Bo Lundgren att i fråga om folkpensionen går det att göra ändringar. Ja, det är väldigt lätt där. Vad vederbörande får i svensk folkpension är ju helt klart. Det finns inga möjligheter till manipulationer av något slag. Att medge avdrag från det beloppet är mycket enkelt. Däremot är det helt uppenbart att det inte är fullt så enkelt att medge avdrag i fråga om andra kostnader, bidrag osv. som åberopas för skattebefrielse eller skattelindring. Uppenbart är emellertid att det är så pass intressanta spörsmål att vi förutsätter litet var att man ytterligare ser på detta. Jag noterar i varje fall att den lindring som har skett för pensionärerna — alltså för dem som har betydande framsteg för denna kategori, som inte är så liten. Tisdagen den
Herr talman! Herr Alvar Andersson var tveksam om möjligheten att övertyga mig. Jag tycker att han borde vara tveksam om möjligheten att övertyga någon om det rimliga i den ordning som vi har kritiserat i motionen och i reservation 2. Jag upprepar mitt exempel. En person med 40 000 kr. i pensionsinkomst i Sverige har rätt att få avdrag för legal underhållsskyldighet, låt oss säga med 15 000 ä 20 000 kr. Men om han flyttar utomlands får han inte detta avdrag utan måste betala skatt för hela beloppet, trots att hans legala underhållsskyldighet kvarstår. Är detta rimligt? Det är inte fråga om några konstiga utgifter, utan det är fråga om underhållsskyldighet som är ålagd honom. Det är vad vi vill ha avdrag för. Jag kan inte inse annat än att all rimlighet talar för det. Jag skall inte förlänga debatten. Av herr Alvar Anderssons senaste inlägg tycker jag mig finna att han själv är beredd att tänka över saken en gång till — och med honom utskottsmajoriteten. Jag sätter värde på det, och jag upprepar min förmodan att den närvarande skatteministern skall ha lyssnat till debatten med samma välvilliga öron.

Herr talman! Beskattningen av reavinster som uppstått vid försäljning av villa eller jordbruksfastighet är inte precis någon effektiv beskattning. I skriften Betalt för att bo kommer författarna Bo Sandelin och Bo Södersten fram till att det enbart på småhusförsäljningarna i det här landet årligen uppstår reala kapitalvinster i miljardklassen som undgår beskattning. Enligt samma källa utgör det belopp som dras in till statskassan kanske 1 96 av de realiserade reala kapitalvinsterna. Nu är det emellertid inte frågan om realisationsvinstbeskattningens effektivitet som vi främst skall ägna oss åt med anledning av skatteutskottets betänkande nr 16. Utskottsbetänkandet handlar om uppskovsreglerna för reavinst på villor och jordbruksfastigheter. Då reavinst uppstått står nämligen möjligheten öppen att under vissa betingelser skjuta beskattningen på framtiden genom att vinsten placeras i en nyanskaffad fastighet. Ursprungligen var denna möjlighet begränsad till de fall då försäljning ägt rum av tvingande skäl, exempelvis vid ett expropriationsförfarande. Sedan 1976 har emellertid rätten till uppskov utvidgats till att omfatta även frivilliga försäljningar av jordbruksfastigheter och schablontaxerade villor. I propositionen 1978/79:54, som ligger till grund för utskottets betänkande, föreslås såväl formella som materiella ändringar av uppskovsförfarandet. Bl. a. föreslås flera viktiga förändringar när det gäller handläggningen av dessa ärenden. Beslutanderätten i uppskovsärenden föreslås flyttas över från länsskatterätten till taxeringsnämnden, vilket kommer att innebära en förenkling av handläggningen. När det gäller de materiella förändringarna föreslås vissa skärpningar. Sålunda föreslås att krav på viss tids bosättning på den avyttrade fastigheten skall införas, liksom att bosättning skall ske på den nyförvärvade fastigheten inom viss tid för att uppskov skall kunna medges. Det uppskovsbelopp som placeras i ersättningsfastigheten kommer i fortsättningen att bli föremål för indexuppräkning, till skillnad mot vad som gäller enligt nuvarande bestämmelser, där uppskovsbeloppet står kvar vid sitt nominella värde. Vi har från socialdemokratiskt håll till största delen kunnat godta de föreslagna förändringarna, men vi har framhållit att de bör bli föremål för en utvärdering. Propositionen ger inte underlag för bedömningar av hur systemet fungerar eller hur uppskovsreglerna slår. Utskottet har anslutit sig till vårt yrkande i motionen 1978/79:133, i vilken vi hemställt om en utvärdering av reglerna. Utskottets ställningstagande innebär också ett tillgodoseende av ett liknande yrkande som har framförts i motionen 1978/ 79:45 av Jan Bergqvist och Doris Håvik. I ett annat avseende har vi inte kunnat ansluta oss till propositionens förslag. Det gäller tidsfristen för förvärv av ersättningsfastighet. Där gäller nu två års tidsfrist för en schablontaxerad villa och tre år, om förvärvet avser en jordbruksfastighet. Riksskatteverket kan därutöver ge dispens i vissa fall med ytterligare tre år. Propositionens förslag innebär att tiden utökas till fyra år, gällande för såväl villa som jordbruksfastighet. Därutöver har riksskatteverket kvar dispensmöjligheten. Vi har accepterat uppfattningen att det finns skäl att tillämpa samma tid beträffande villan som beträffande jordbruket men stannat för att tre år är en tillräcklig uppskovstid. Utskottsmajoriteten har också med anledning av motionen 1978/79:110 beställt ett förslag från regeringen som medger jordbrukare, vilka inte hunnit skaffa ersättningsfastighet före tidsfristens utgång, möjlighet att mildra realisationsvinstbeskattningen genom att i stället ta en pensionsförsäkring. Detta förslag kan vi socialdemokrater inte biträda. Den av utskottet beställda utvärderingen av de nu gällande reglerna bör verkställas, innan man ger sig på att bevilja ytterligare lättnader i en redan generös lagstiftning. Med det anförda ber jag, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna 2 och 3 av Erik Wärnberg m.fl.
Herr talman! Vid skatteutskottets betänkande nr 16 har det bl.a. fogats en moderat reservation som gäller uppskovsrätten vid beräkning av realisationsvinsten. I propositionen föreslås att vid tillämpning av uppskovsreglerna hänsyn bör tas endast till sådana kostnader för byggnadsarbeten på den nya fastigheten som är erforderliga för att denna skall bli likvärdig med den avyttrade fastigheten. Detta låter rättvist och bra, men det kommer säkerligen att i praktiken leda till stora svårigheter vid rättstillämpningen. I utskottets egen skrivning står det bl.a. följande: ”Är den avyttrade fastigheten bebyggd och den nya fastigheten obebyggd kan därför hela kostnaden för uppförande av en nybyggnad räknas med under förutsättning att byggnaden på den nya fastigheten är av ungefär samma storlek och standard som byggnaden på den sålda fastigheten. Någon reducering av uppskovsbeloppet kommer således inte i fråga endast därför att den nya byggnaden är obetydligt större eller något modernare utrustad än den sålda. Vid mer påtagliga skillnader i storlek eller kvalitet skall endast en del av kostnaden för den nya byggnaden beaktas.” Man kan då, herr talman, fråga sig: Var finns de supermänniskor som med hundraprocentig objektivitet kan fastställa vad som menas med ”obetydligt större” och ”en påtaglig skillnad”? I praktiken kommer det säkerligen att bli så, att vid ett fastighetsbyte i en viss del av landet bedömningen blir ”obetydligt större”, medan vid ett liknande fastighetsbyte i annan del bedömningen blir ”en påtaglig skillnad”. I motionen 1978/79:73 har Håkan Winberg påtalat just detta förhållande. Han har yrkat att bestämmelserna i 4 § lagförslaget om likvärdighet skall utgå, eftersom han förutser många tvister mellan skattemyndigheterna och uppskovssökandena. Samma uppfattning återfinner man också i den skrivelse som lantbrukarnas skattedelegation har tillställt skatteutskottet. Lantbrukarnas skattedelegation påpekar också att just skatteprocesser ofta är svårslitna och att det inte sällan först i sista instans blir klart hur stort uppskovsbeloppet skall vara.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

Herr talman! I detta skatteutskottets betänkande nr 16 föreslås en ändring av reglerna för uppskov med beskattning av realisationsvinst. De föreslagna ändringarna är av såväl materiell som formell karaktär. Kravet på mantalsskrivning slopas och ersätts av krav på att den skattskyldige skall ha varit bosatt på den avyttrade fastigheten under minst tre år i följd. Dessutom fordras att den skattskyldige bosätter sig på ersättningsfastigheten inom ett år från förvärvsdagen. Vidare fastslås att endast villaoch jordbruksfastighet godtas som ersättningsfastighet. Regeln att realisationsvinst måste överstiga 10 96 slopas i frivilligfallen. De formella ändringarna innebär bl.a. att yrkanden om uppskov kommer att behandlas inom ramen för det ordinarie taxeringsarbetet. Därmed slopas kravet på en särskild ansökningshandling. Vidare kan sägas att propositionen innebär att bestämmelserna om realisationsvinst nu överförs till en särskild lag, lagen om uppskov med beskattning av realisationsvinst, och att denna föreslås träda i kraft den 1 januari 1979. Propositionen innebär en viss skärpning av tidigare bestämmelser. Utskottet har i princip godtagit förslaget, även om det yrkar på vissa ändringar. Rune Carlstein nämnde motionen 133 av Erik Wärnberg m.fl., där man begärt att en utvärdering av reglerna om uppskov med beskattning av realisationsvinst skall ske. Utskottet har enats om att ställa sig bakom detta krav. Beträffande efterlevandes uppskovsrätt föreslås i propositionen att rätt för dödsbo att överta den avlidnes uppskovsrätt skall slopas. Utskottet har ansett att ett bifall till detta förslag kan leda till resultat som framstår som orimliga men föreslår att i vissa fall dödsbo skall få behålla uppskovsrätten. Bestämmelserna om uppskovsrätt för dödsbo föreslås utformade som en dispensregel. Också beträffande bosättningskravet föreslås en dispensregel, som i vissa fall förlänger tidsfristen från förvärvsdagen till inflyttningen. Som framhålles i betänkandet inträffar det ofta att en jordbruksfastighet är utarrenderad när förvärvet sker, och i så fall bör givetvis tidsfristen räknas från den tidpunkt då bosättningshindret upphör. Beträffande uppskovsrätten vid ny-, tilloch ombyggnad föreslås att man vid tillämpning av uppskovsreglerna skall ta hänsyn endast till sådana kostnader för byggnadsarbeten på den nya fastigheten som är erforderliga för att denna skall bli likvärdig med den avyttrade fastigheten. I reservationen 1 av Kurt Söderström och Ingegerd Troedsson har yrkats att denna bestämmelse skall utgå. Även om vissa svårigheter kommer att föreligga vid bedömning av vad som är likvärdigt, så har utskottet ändå ansett det vara rimligt att man vid beräkning av uppskovsbeloppet vid ny-, tilleller ombyggnadsfallen skall ta hänsyn endast till sådana kostnader som ansetts vara nödvändiga för att ersättningsfastigheten skall bli likvärdig med den avyttrade. Kurt Söderström frågade var man skall finna de experter som hundraprocentigt skall kunna fastställa likvärdigheten. Det framgår ganska klart av utskottets skrivning att det är en svår uppgift att komma fram till vad som är likvärdigt men att utskottet ändå har ansett det vara riktigt att ha likvärdighet som målsättning. Utskottsmajoriteten är medveten om att man aldrig kan uppnå någon exakt likvärdighet, och den har inte heller ställt krav på någon hundraprocentig exakthet. Men jag anser att det skulle verka ganska stötande, om man inte hade några begränsningsregler eller någon målsättning som riktpunkt för en bedömning av dessa — det erkänner jag gärna — svårbedömda frågor. Beträffande tidsfristen för anskaffande av ersättningsfastigheter föreslås i propositionen att denna frist fastställs till fyra år efter avyttringstillfället för såväl villasom jordbruksfastighet. Förslaget innebär oförändrad tidsfrist för jordbruksfastighet men däremot en förlängning med ett år för villafastighet. Som framgick av Rune Carlsteins anförande har socialdemokraterna reserverat sig för en tidsfrist på tre år gällande för såväl villasom jordbruksfastighet. Utskottet har tillstyrkt propositionen. Enligt min uppfattning finns ingen anledning att nu avkorta fristen för jordbruksfastigheter. Vad gäller villorna är det givet att den starka begränsning av utbud som förekommer beträffande jordbruksfastigheter inte finns beträffande villorna. Jag anser dock att den förlängda tidsfristen för villorna inte kommer att ha särskilt stor betydelse i vare sig positiv eller negativ riktning. Inflationen utövar, även om den hålls inom en begränsad ram, ett starkt tryck på den som sålt sin villa att snarast skaffa sig en ny. I praktiken blir det nog ytterst få som kommer att utnyttja den förlängda tidsfristen. I enstaka fall — låt oss t.ex. anta att en person får korttidsförflyttning och därefter inte flyttar tillbaka till sin ursprungliga hemort, där han har villan, utan får arbete på en tredje ort — kan den förlängda tidsfristen vara erforderlig. Några farhågor för missbruk tror jag inte man behöver hysa. Under detta avsnitt behandlas också en motion av Bertil Johansson och Martin Olsson som kräver att rätten att teckna pensionsförsäkring skall stå kvar under hela tidsfristen för att beskattning av realisationsvinst och avdrag för en eventuell pensionsförsäkring skall kunna ske samma beskattningsår. Syftet med bestämmelsen om rätt att teckna pensionsförsäkring var att ge dem, som inte tidigare ordnat sin pension på ett tillfredsställande sätt, möjlighet att i samband med försäljning av jordbruksfastighet förbättra sin trygghet som pensionär. Genom bestämmelsernas nuvarande utformning måste denna fråga avgöras redan det år då försäljningen äger rum. Den som har för avsikt att köpa ett nytt jordbruk men inte lyckas få någon ersättningsfastighet har då ingen möjlighet att under de tre sista åren av tidsfristen utnyttja regeln om rätt att teckna pensionsförsäkring. Utskottet har tidigare uttalat sina sympatier för det i motionen framförda kravet, och jag är något förvånad över den socialdemokratiska reservationen. Att ytterligare skjuta på denna fråga, som föreslås i reservationen, är enligt min uppfattning fel. Det är genom införandet av realisationsvinstbeskattning som dessa problem uppstått. Efter hand kommer sannolikt jordbrukarna att försöka ordna sina pensionsfrågor på liknande sätt som andra i vårt samhälle. Därför skall den i motionen föreslagna förändringen ske så snart som möjligt och inte skjutas på framtiden. Nu föreslår utskottet att regeringen skall återkomma med förslag till våren. Kanske vi då — när ett konkret förslag har kommit — kan vinna förståelse också bland socialdemokraterna för en så pass rimlig förändring, detta särskilt med tanke på det enhälliga uttalande som skatteutskottet gjorde så sent som i februari i år. Såvitt jag kan förstå så var utskottet positivt till att denna fråga på något sätt löstes. Med vad jag här anfört, herr talman, ber jag att på samtliga punkter få yrka bifall till vad skatteutskottet hemställt.

Herr talman! I fråga om den s.k. tidsfristen har man förut för villa haft två år och för jordbruksfastighet tre år på sig att skaffa ersättningsfastighet. Men man har utnyttjat bestämmelsen så att man skjuter upp fastighetslikviden till året efter försäljningen. Därigenom har man vunnit ytterligare ett års uppskov. Detta var inte avsikten när vi antog bestämmelserna. Genom att tidsfristen knyts till den dag då avyttringen äger rum stoppas denna utväg, och det tycker vi är bra. Men det finns därför enligt vårt förmenande inte skäl till att nu förlänga tiden till fyra år från försäljningsdagen. Det räcker med att jämställa jordbruksfastighet och villa och sätta uppskovsrätten till tre år. Sedan är det ju så att riksskatteverket har möjligheter att ge dispens med ytterligare tre år. Då är det ju en avsevärd tid som står till säljarens förfogande för att finna en ersättningsfastighet. När vi nu har bestämt oss för att man skall göra en utvärdering av dessa regler, kan man ju lugna sig med att ytterligare öka på tiden tills man vet hur de nuvarande bestämmelserna slår. Det är ju lättare att sedan öka tidsfristen än att korta ned den. Det finns alltså enligt vår mening inte skäl till att nu gå upp till fyra år, utan man bör stanna vid de tre åren.

Enligt utskottets uppfattning bör den nu aktuella frågan prövas i detta sammanhang eller eventuellt vid den nu planerade översynen av realisationsvinstbeskattningen.” Vi menar att man inte skall vidta några sådana åtgärder innan man har gjort en utvärdering av bestämmelserna. Först därefter kan man veta om det finns skäl för ytterligare uppluckringar.
Herr talman! Herr Josefson ansåg som talesman för utskottets majoritet att bestämmelserna skulle kunna verka stötande utan de begränsningsregler för uppskovsrätten som han nu har föreslagit. Det är mycket möjligt att man kan uppfatta det på det viset. Jag kan bara säga att vi som har reserverat oss har varit rädda för att det kan verka stötande att ha regler som är så svåra att tillämpa att de kanske kommer att tolkas helt olika vid olika tillfällen.
Herr talman! Det är klart att man kan diskutera vad som är stötande eller inte stötande, men nog framstår det för den stora allmänheten såsom stötande om man här inte alls skulle ha något riktmärke för vad som är tillåtet. Det är därför som jag anser att den skrivning som har gjorts i propositionen och som utskottet har anslutit sig till är den enda framkomliga vägen i en situation när vi inte kan komma fram till någon exakthet vid bedömningen av likvärdighet. Det är inte så förfärligt mycket som skiljer utskottets och reservanternas förslag på den punkten. Man är överens om att frågan är besvärlig att bedöma, men vi har ansett att man ändå måste ha ett fast riktmärke för vad som är avsikten med dessa regler.

Men när det då inte har skett någon förändring på denna punkt, har vi ansett att man inte ytterligare bör skjuta den frågans avgörande på framtiden. Som jag sade i mitt förra anförande så försöker man här mildra de problem som realisationsvinstbeskattningens genomförande medförde för den grupp jordbrukare som inte redan på annat sätt har ordnat sin pensionstrygghet. Man kan därför inte skjuta ytterligare på denna fråga, eftersom en lösning är av största betydelse nu, innan jordbrukarna i likhet med andra samhällsgrupper har ordnat sin pensionstrygghet på annat sätt. Vi har begärt att få ett förslag till våren. Det uttalande som gjordes i skatteutskottet i februari har jag tolkat så, att man varit överens om den första meningen i det sista stycket i utskottsbetänkandet. Detta skulle innebära ett steg framåt. När det gäller tidsutrymmet är vi alla medvetna om att den lagstiftning som nu gäller medger en tidsfrist av tre eller fyra år. Som jag sade kan jag inte finna något skäl till att nu begränsa denna tidsfrist. Jag sade också — och detta vill jag åter understryka — att det nog är allas önskan att om möjligt undvika att utnyttja tidsfristen. I stället är det angeläget att söka förverkliga återanskaffningen så snabbt som möjligt. Därför kommer nog inte utnyttjandet av den nya möjligheten att få någon större omfattning.
Herr talman! Nej, herr Josefson, det är inte så att propositionen 54 gjort en utvärdering av dessa bestämmelser. Den har enbart ägnat sig åt reglerna för uppskov med beskattningen av realisationsvinster. Den fråga som ni bryter ut ur sitt sammanhang — att man skall få byta ut ersättningsfastigheten mot att i stället ta en pensionsförsäkring — berörs över huvud taget inte i propositionen 54, som vi nu har att behandla. Även om man är inne på att detta är ett problem, vilket ingen förnekar, har utskottet här ändå sagt att man bör titta på denna fråga då en översyn av realisationsvinstbeskattningen sker. Vi menar alltså att man får vänta och se till dess man har utvärderat dessa bestämmelser. Då går det att återkomma till denna fråga. Den bör inte som nu sker brytas ut ur sitt sammanhang.
Herr talman! Jag har inte sagt att det skett någon utvärdering utan jag sade att det skett en översyn. Det måste väl vara riktigt att säga så när man gått igenom realisationsvinstbeskattningsbestämmelserna i så hög grad som skett i den proposition som nu behandlas. Det är riktigt att denna fråga inte tagits upp i propositionen, men en förändring av realisationsvinstbeskattningsbestämmelserna har föreslagits, och då anser jag att man på nytt bör aktualisera denna fråga. Det går inte att skjuta på detta ärende hur länge som helst, herr Carlstein. Skall man få fram någon effekt är det en förutsättning att vi inte skjuter ett beslut alltför långt fram i tiden utan försöker att snarast ta ställning. De flesta problem som uppstår vid försäljningar, där en pensionsförsäkring kommer in i bilden, är de som sker nu, som har skett och som kommer att ske inom den närmaste tiden.